Herr talman! När riksdagen förra året beslutade om nya och ändrade bidragsregler för viss busstrafik var det mot bakgrunden av att den tidigare bidragsgivningen hade verkat konserverande på en irrationell trafikstruktur. Grunden för det nya bidragssystemet är att kommunerna har det primära ansvaret för den lokala kollektiva persontrafiken. Det är kommunerna som upprättar trafikförsörjningsplaner, vilka sedan ligger till grund för både den kommunala och den statliga bidragsgivningen till trafikutövarna. Det är också kommunerna som förmedlar det statliga bidraget till trafikutövarna efter de särskilda regler som gäller för kostnadstäckning till s.k. förlustlinjer. I det sammanhanget vill jag påpeka den bristen att det inte föreligger något krav på kostnadsutjämning mellan lönsamma och icke lönsamma linjer. En enskild trafikutövare med tillstånd för både beställningstrafik och linjetrafik kan således driva beställningstrafiken och vissa linjer med mycket god lönsamhet och samtidigt ställa krav på full kostnadstäckning för sådana förlustlinjer som en kommun anser vara värdefulla att bevara. Redan av detta skäl kan befaras att även det nya bidragssystemet kan verka konserverande på en irrationell trafikstruktur.

Många mindre kommuner som är i avsaknad av experthjälp på det här området upplever också uppkollning av kostnadskalkyler och förhandlingar med trafikföretag som mycket komplicerade. De här påtalade problemen är störst i kommuner där trafiktillstånden är uppdelade på flera trafikutövare. I vissa fall kan det gå så långt, att kommunerna avstår från att bygga ut den kollektiva persontrafiken efter de målsättningar som de från början har haft. Ett exempel på detta är Laxå kommun i Örebro län. Där hade kommunfullmäktige för drygt ett år sedan antagit en trafikförsörjningsplan, vilken med ett effektivt utnyttjande av fordon skulle kunna ge en god trafikservice åt kommuninvånarna till rimliga kostnader. Planen var uppbyggd på en samordning mellan linjeoch kompletteringstrafik och garanterade invånarna oavsett bostadsort att en gång i veckan kunna besöka centralorten med minst tre timmars uppehållstid. Kommunstyrelsen, som hade att verkställa fullmäktiges beslut, skötte förhandlingarna med olika privata trafikutövare och parterna var överens om att kommunen skulle söka och inneha trafiktillstånden. Ett sådant förfarande var praktiskt; dels därför att kommunen ensam hade ansvaret för den kollektiva persontrafikens omfattning inom kommunens gränser, dels därför att kommunen var beredd att ta på sig det administrativa arbetet för tidtabeller, taxor, tillståndsansökningar och samordning av verksamheten. I en första omgång, efter ansökan till länsstyrelsen, fick också Laxå kommun tillstånd att med egna koncessioner temporärt bedriva trafiken efter det tänkta mönstret. Det drog emellertid ut något på tiden med igångsättningen av verksamheten, och när allting så småningom var klart för igångsättning och kommunen ansökte om förlängda tillstånd meddelade länsstyrelsen avslag. Anledningen till avslaget var — enligt länsstyrelsens bedömning — att det inte var kommunen som var ägare till fordonen, och man hänvisade till att kommunikationsdepartementet tolkade yrkestrafikförordningen så att endast trafikutövare kan vara koncessionsinnehavare. Detta tolkas av länsstyrelsen som krav på fordonsinnehav. Den komplicerade situation som då uppstod beträffande olika trafiktillstånd uppdelade på flera trafikutövare har gjort att Laxå kommunstyrelse ännu inte har ansett sig kunna fullfölja och verkställa fullmäktiges beslut om intentionerna i trafikförsörjningsplanen. Herr talman! Det är mot bakgrunden av sådana här exempel man får se argumenteringen i motionen 789. Vi som står som undertecknare av motionen anser att trafiktillståndet bör ligga hos den part som har det primära ansvaret för den samlade trafikverksamheten. Först då kan man få ett rationellt utnyttjande av fordonsparken; en riktig kostnadsfördelning mellan olika linjer och därmed bästa tänkbara service för människorna i glesbygden. Jag har också den uppfattningen att utskottet delar våra synpunkter på den här frågan och att översynen av yrkestrafikförordningen kommer att medföra att de här problemen blir lösta. Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till vad utskottet

Herr talman! Under de första timmarna av denna långa trafikpolitiska debatt var jag förhindrad att närvara i kammaren på grund av sammanträde med SJ:s styrelse. Det har avgivits många motioner till årets riksdag i de trafikpolitiska frågorna, och det vittnar om ett stort och glädjande intresse för statens järnvägar, även om det intresset ibland är väl negativt. I själva verket är det naturligt att SJ är föremål för intresse från den svenska riksdagen och från svenska folket. De stora avstånden i vårt land ger ju järnvägstransporterna en alldeles särskilt betydelsefull plats i kommunikationernas nätverk. Detta gäller godstransporter på framför allt stora avstånd. Men det gäller också personbefordran såväl mellan inbördes avlägsna orter som i form av daglig pendling mellan bostad och arbetsplats i våra koncentrerade tätortsregioner. När man bedömer SJ:s verksamhet glömmer man tyvärr ofta bort, att järnvägstrafiken har en svaghet som består i utpräglad tröghet i fråga om möjligheterna att anpassa de fasta anläggningarna till ändrade förhållanden. Och från den tid för 100 år sedan och mera, då våra järnvägslinjer planerades och byggdes, har förhållandena i vårt samhälle ändrats mycket radikalt. Befolkningsomflyttningen från landsbygd till tätorter har tunnat ut resandeunderlaget i stora delar av landet, så att inkomsterna av kollektivtrafiken i många fall inte längre täcker dess kostnader. Industrianläggningar, som en gång för länge sedan motiverade byggandet av en viss bandel, läggs ned eller flyttas, och så blir trafiken på den bandelen olönsam. Om man i dag inte alls hade några järnvägar i Sverige men skulle bygga upp ett järnvägsnät, då skulle detta i första hand av dessa skäl få ett helt annat utseende än det nuvarande. Det skulle anpassas till de behov av kollektiva transporter av människor och gods som föranleds av dagens och morgondagens befolkningsoch näringsgeografiska kartbilder — inte av gårdagens. Men nu ligger de där de en gång lagts — rälser och bangårdar, broar och viadukter, godsmagasin och stationshus. Det går bara inte att göra några väsentliga omflyttningar av allt detta — möjligheterna till anpassning av dessa fasta anläggningar till det förändrade samhället är små. Men själva trafiken kan anpassas till de ändrade förhållandena. Det har också skett i mycket stor omfattning. Det har ofta varit en smärtsam procedur för alla dem som berörts — allmänheten, kommunerna och personalen. Men det är riksdagen som lagt fast de grundläggande principerna för hur sådana förändringar skall utföras. Och det är Kungl. Maj:t som i alla mer väsentliga fall beslutar om dem. Men det räcker inte med att inskränka eller lägga ned trafik, som inte bär sig. Kostnadsstegringarna — och de har varit särskilt stora i den personalintensiva järnvägsdriften — måste också mötas med tekniska rationaliseringar och ökat transportarbete per anställd eller per bankilometer eller hur det nu skall uttryckas. Utan att överdriva kan man konstatera att SJ undergått en mycket betydande rationalisering, modernisering och anpassning till dagens situation. Mycket återstår dock att göra. Men teknisk rationalisering kostar pengar, och det är riksdagen som bestämmer storleken på SJ:s investeringsramar. Det är naturligtvis alldeles rätt och riktigt att riksdagen ställer stora krav på SJ. Men statsmakterna, Kungl. Maj:t och riksdagen, måste också ha i minnet att det finns ett ofrånkomligt samband mellan önskemål och kostnadstäckning. Det är lätt att skriva önskelistor med krav på upprätthållandet av olönsam trafik och minskning av anslaget för att täcka dess förluster, med krav på flera tåg, snabbare tåg, bekvämare tåg, säkrare tåg och billigare biljetter, på högre transportkvalitet och lägre fraktsatser, på flera järnvägsvagnar men sänkta investeringsanslag. Det är som sagt lätt att skriva önskelistor. Men det är betydligt svårare att få ekvationer med så motstridiga krav att gå ihop. SJ är naturligtvis berett att utföra alla de uppgifter som statsmakterna ålägger företaget. Något annat vore ju helt orimligt. Men om sådana uppgifter ger underskott måste SJ kräva ersättning av statsmedel, eftersom riksdagen bestämt att SJ skall drivas enligt företagsekonomiska principer. Man kommer inte förbi kostnaderna i ett företag som skall drivas affärsmässigt. Det vore fel att belasta vissa av SJ:s trafikanter för täckning av underskott på annan trafik. SJ skulle dessutom i så fall förlora kunder på grund av för höga taxor. Om man skall kunna bedöma SJ:s verksamhet och företagets effektivitet, är det också nödvändigt att hålla fast vid det företagsekonomiska synsättet. Det är klart att SJ kan förbättra transportservicens kvalitet och ingå bindande avtal om transporttider och också hålla dessa avtal, men sådan service är dyrbar. Man kan fråga sig om de kunder som kan tänkas ställa krav är beredda att betala merkostnaderna för just denna service. Andra trafikanter skall naturligtvis inte stå för dessa merkostnader, och de vill det säkert inte heller. Man kan också fråga sig om de trafikanter som har krav på sådan högkvalitativ service är beredda att betala ersättning till SJ i form av någon sorts skadestånd, om deras gods inte kommer SJ till handa i tid. Sådana situationer kan mycket väl tänkas, och de måste beaktas innan man ger sig in på nya vägar. Det företag som skall drivas affärsmässigt måste ha ganska stor handlingsfrihet. SJ har också möjlighet att bl.a. göra taxenedsättningar när det är ekonomiskt motiverat för företaget. SJ måste få behålla denna frihet. Personligen skulle jag gärna vilja se att SJ fick en chans att pröva om en rejäl nedsättning av biljettpriserna kunde tillföra persontrafiken så många nya resenärer att det blev lönsamt. Ett sådant försök är emellertid ett ekonomiskt äventyr, och SJ kan inte gå in för det om inte statsmakterna ställer ekonomiska garantier av storleksordningen 40 å 50 miljoner kronor. Är riksdagen beredd att göra det? Herr talman! Jag har velat göra dessa små kommentarer i anslutning till dagens trafikpolitiska debatt för att fästa uppmärksamheten på främst två förhållanden. För det första har riksdagen ännu inte ändrat på det beslut som ålägger SJ-ledningen att driva företaget i enlighet med företagsekonomiska principer. Därför måste SJ alltid hävda kravet på kostnadstäckning för allt utfört trafikarbete. Det är för SJ likgiltigt om denna kostnadstäckning sker med trafikintäkter eller med av riksdagen anvisade anslag. För det andra kan ett affärsföretag inte överleva, om det inte har en vid handlingsfrihet. Denna kan inte tillåtas bli inskränkt genom ingripanden uppifrån, vare sig dessa är konstitutionellt korrekta eller inte.

Herr talman! Kanske någon del av herr Turessons anförande var riktad mot mig. Därför vill jag säga till herr Turesson: är det klart att man är lojal. Annars anses man som pyre i ett verk som vissa kallar femme fatale.
Arbetsplenum tisdagen den 21 maj kl. 10.00 inleds med dechargedebatt och torde komma att fortsättas på kvällen. Vid arbetsplenum onsdagen den 22 maj kl. 9.00 debatteras bl.a. den statliga kulturpolitiken. Kvällsplenum anordnas inte på onsdagen, och fredagen den 24 maj hålls inget sammanträde. Samtliga sammanträden under veckan den 27 — 31 maj är arbetsplena. Sammanträdena börjar kl. 11.00 måndagen den 27 maj och kl. 9.00 övriga dagar. Det torde bli ofrånkomligt att fortsätta samtliga dessa sammanträden på kvällen. Den sista frågestunden äger rum torsdagen den 30 maj. Sammanträdet onsdagen den 29 maj inleds med behandling av socialutskottets betänkande angående abortlagen. Med ändring av tidigare planer kommer inrikesutskottets betänkande om anställningstryggheten att företas till behandling torsdagen den 30 maj och finansutskottets betänkande angående kompletteringspropositionen m.m. att debatteras på vårsessionens sista dag, fredagen den 31 maj. Man måste därför — såsom tidigare nämnts — räkna med kvällsplenum även fredagen den 31 maj.

Herr talman! Jag och mina partivänner från Skaraborgs län har i motionen 557 tagit upp några viktiga regionalpolitiska frågor för ett begränsat område i vårt hemlän, nämligen Vänerområdet.

Här gäller det då framför allt garantier för bevarandet av järnvägslinjen Gårdsjö—Mariestad—Forshem—Lidköping— Vara. I detta sammanhang vill jag gärna uttrycka vår glädje över de stora ekonomiska insatser som staten har gjort för att förbättra transportmöjligheterna i Vänerregionen, t.ex. fördjupningen av Trollhätte kanal och genomförandet av åretruntsjöfarten i hela Vänerområdet. Jag vill här också framhålla att denna stora statliga satsning verkligen har följts upp av betydande investeringar till upprustningar av flera hamnar runt Vänern. För oss motionärer framstår det som självklart att allt nu göres som göras kan för att utnyttja denna regionalpolitiska satsning. De statliga insatser som gjorts genom utbyggnaden av Trollhätte kanal och för Vänersjöfartens framtida utveckling bör kunna skapa goda förutsättningar för regionens utveckling. Det finns också många skäl som talar för att de företagna statliga investeringarna i utbyggnaden av Trollhätte kanal och för vintersjöfarten kommer att följas upp i den pågående trafikplaneringen. I anslutning härtill kommer med säkerhet berörda organ att samordna och utforma arbetet efter en helhetssyn på de trafikpolitiska frågorna. I samband med behandlingen av motionen har trafikutskottet gjort följande uttalande: ”I avvaktan på resultatet av det nu pågående regionala trafikplaneringsarbetet och då nedläggning av berörda bandelar från SJ:s sida inte har aktualiserats finner utskottet emellertid någon särskild åtgärd i frågan inte påkallad och avstyrker därför motionen.” Jag skall här bara göra några korta kommentarer till detta uttalande. Det är riktigt, som utskottet framhåller, att SJ inte tagit upp frågan om nedläggning av berörda bandelar. Jag vill dock peka på att i mitt hemlän har tidigare lönsamhetsundersökningar tyvärr medfört omfattande nedläggningar av olika bandelar i skilda regioner av länet. Under de senaste årtiondena har således i ett flertal linjer, turer och hållplatser indragits. Jag vill ändå erkänna att jag i dag har en viss förståelse för att utskottet inte velat göra något uttalande i den av oss aktualiserade frågan.

En sådan utveckling skulle kunna innebära en bättre service för befolkningen och för näringslivet, samtidigt som SJ inte behöver gå ut på landsvägarna. Enligt motionärernas mening finns det alltså många skäl som talar för att man inom Vänerregionen i Skaraborgs län bör utnyttja den spårbundna trafikens kapacitet och utvecklingsmöjligheter. Vi ser också järnvägslinjen Gårdsjö—Mariestad—Forshem—Lidköping— Vara som en viktig hörnsten i trafikförsörjningen i länets Vänerregion. I den pågående regionala trafikplaneringen, som i stor utsträckning berör järnvägsnätet, bör man kunna finna en acceptabel lösning av personoch godstrafiken på berörda bandelar. Jag vill till sist uttala förhoppningen att departementschefen liksom trafikutskottet på ett positivt sätt kommer att stödja sådana här trafikpolitiska insatser i Skaraborgs län.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag anser att konjunkturpolitiskt motiverade extra barnbidrag bör leda till en minskning av utgående socialhjälp. Med anledning av uppgifter om att det extra tillägg till barnbidraget som betalades ut i april månad i år i vissa fall dragits av från utgående socialhjälp har jag i ett uttalande den 30 april framhållit att avsikten med det extra tillägget var att tillföra barnfamiljerna ett extra konsumtionsstöd till den normala hushållsbudgeten. Det ankommer på vederbörande kommunala organ att bedöma behovet av socialhjälp. Det står emellertid klart att en avräkning av det extra barnbidragstillägget mot annars utgående socialhjälp inte stämmer med de intentioner som låg bakom statsmakternas beslut. De barnfamiljer som behöver socialhjälp tillhör de betalningssvagaste i samhället, och det är givet att även dessa familjer har behov av det extra konsumtionsstödet.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är ett klargörande och välgörande besked. Enligt min uppfattning är den metodik för konjunkturstimulans som regeringen här använt bra. Både från konjunkturpolitisk synpunkt och från fördelningspolitisk är det lämpligt att betala ut extra barnbidrag. Det ger en stimulans av köpkraften, och det ger också en garanti för att stödet kommer till människor som behöver denna extra köpkraft. Jag hoppas att den metodiken kommer att tillämpas även i fortsättningen, och det är därför jag har ställt den här frågan. Om ett extra barnbidrag skall få avsedd effekt får det inte hända att avdrag görs i den utgående socialhjälpen med anledning av det extra barnbidraget, vilket uppenbarligen har skett i vissa fall. Det har påvisats i en liten utredning som gjorts av nykterhetsorganisationen Verdandi. Tyvärr har jag inte, trots vissa ansträngningar, lyckats få tag på utredningen men det är tydligt att socialministern bekräftar att sådana här avdrag har gjorts från socialhjälpen. Om det är några som har behov av ett extra barnbidrag i ett ansträngt ekonomiskt läge, är det naturligtvis familjer som har en sådan situation Nr 84 att de får socialljälp: Det är ite som socialministern säger, att det är Fredagen den kommunen som avgör hur bestämmelserna skall tillämpas. Men det finns 17 maj 1974 inte någonting som hindrar att man låter socialhjälpen utgå oreducerad, trots att staten betalar ut ett extra barnbidrag. I själva verket behöver man över huvud taget inte ta hänsyn till barnbidraget när man gör upp de för att få utföra här socialhjälpsnormerna. Det sker exempelvis inte i Storstockholmskom = tillpassning av konmunerna, om jag är rätt underrättad. taktlinser Jag hade inte observerat att socialministern gjorde ett uttalande den 30 april, och jag är rädd att flera andra inte heller har lagt märke till det. Jag hoppas att de som handlägger socialhjälpsfrågorna ute i kommunerna får besked om vad herr Aspling har sagt, så att det här förfarandet inte upprepas. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar ankommer det på de kommunala organen att bedöma socialhjälpsbehovet och besluta om vilka belopp som skall utgå. Jag vill emellertid nämna för herr Romanus att samtliga sociala centralnämnder genom Kommunförbundet nyligen har fått information om mitt uttalande i den här frågan. Således har mitt uttalande genom Kommunförbundets försorg gått ut direkt till centralnämnderna.

Den fråga som herr Mellqvist tar upp har uppmärksammats inom en av socialstyrelsen tillsatt arbetsgrupp med uppgifter inom ögonsjukvård och synvård. Arbetsgruppen har bl.a. att beakta utbildningsoch kompetensfrågor beträffande legitimerade glasögonoptiker. I detta sammanhang har man också tagit upp frågan om kompetenskrav för kontaktlinstillpassning. Enligt vad jag inhämtat avser arbetsgruppen att föreslå införande av regler som skulle ge legitimerade optiker en mer självständig ställning i fråga om kontaktlinstillpassning, under förutsättning att de genomgått viss godkänd specialutbildning.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat mig, om jag är beredd att medverka till större överensstämmelse mellan skolstadgan och gällande bestämmelser vid inbyggd utbildning, exempelvis i fråga om arbetstid och disciplinära åtgärder. På vissa linjer i gymnasieskolan förläggs undervisningen i arbetsteknik helt till företag eller annan institution, s.k. inbyggd utbildning. Bestämmelserna för gymnasieskolan gäller givetvis även för den inbyggda utbildningen. Av praktiska skäl är det emellertid nödvändigt att t.ex. de för arbetsstället gällande arbetstiderna tillämpas när eleverna befinner sig på en arbetsplats. I fråga om åtgärder för elevs tillrättaförande gäller redan i dag skolstadgans bestämmelser med det tillägget att även reglerna i kollektivavtal kan användas.

Herr talman! Undervisning i arbetsteknik och annan undervisning med samma syfte kan helt eller delvis förläggas till annan institution än gymnasieskolan, heter det. Denna undervisning förlägges inte så sällan till större företag som svarar för lärare, lokaler och utrustning. Det finns en hel del problem i samband med den inbyggda utbildningen vilka har föranlett min fråga. Samtidigt som jag tackar statsrådet Hjelm-Wallén för svaret vill jag peka på några av dessa problem. För undervisning som är förlagd till arbetsställe får de på arbetsstället gällande arbetstiderna tillämpas, sägs det också i svaret, men detta kan i vissa fall leda till skiftgång för sådan elev. I skolstadgans 56—59 §§ regleras, som det heter, ”åtgärder för elevs tillrättaförande”, men i 60 § behandlas ”disciplinära åtgärder vid inbyggd utbildning”, och där fastställes att bestämmelse i kollektivavtal om rätt för företag eller institution som tillhandahåller utbildningen att vidtaga disciplinära åtgärder mot eleven gäller. Nu säger statsrådet att skolstadgans bestämmelser gäller med det tillägget att även reglerna i kollektivavtal kan användas. Det behövs nog ett förtydligande av i vilken form skolstadgans paragrafer skall tillämpas på den inbyggda utbildningen. Det tillägg som finns är nämligen delvis oförenligt med vad som gäller i skolsalen. Naturligtvis kan det finnas många brister i de regler som gäller även för skolan, men det är uppenbart att elev i inbyggd utbildning kommer i en mycket sämre ställning än övriga elever. Med kännedom om den bristande demokratin inom arbetslivet är det inte svårt att föreställa sig vilken situation en elev kan hamna i. Än gäller § 32 och liknande företeelser. Det har exempelvis förekommit att elev som inte kunnat anpassa sig till skiftgång av den anledningen skilts från den inbyggda utbildningen. Jag vill därför ställa en följdfråga: Kan det vara tillfredsställande att ett privat företag faktiskt får rätt att avbryta utbildningen för en elev i inbyggd utbildning? Är det inte hög tid att se över bestämmelserna på detta område? Det får inte vara så att skolan överlämnar beslutanderätten till privata företag. I stället för att få kompletterande utbildning kan en elev hamna utanför utbildningen genom att företaget utnyttjar sina befogenheter på ett otillbörligt sätt.
Herr talman! Läget är ju det att när elev finns på arbetsplatsen för att studera yrkestekniska ämnen måste de regler gälla som för övrigt finns på arbetsplatsen. Om t.ex. skyddsföreskrifter inte följs har det bedömts lämpligare att kollektivavtalens bestämmelser skall gälla beträffande tillrättaförande än skolreglerna, som inte är skrivna för detta speciella fall. Likadant är det med arbetstiderna. Man måste anpassa sig till utbildningsplatsens arbetstider. Det är alldeles riktigt att detta inte får leda till otillbörligt utnyttjande. Om en elev måste skiljas från den inbyggda utbildningen bör arbetsgivaren ta kontakt med skolledningen och resonera om det. Skolledningen har fortfarande skyldighet att erbjuda eleven annan utbildning och se om SY O-insatser behöver göras.
Herr talman! I praktiken fungerar det så att viktiga avgöranden överlämnas till företagen. Därigenom upphävs faktiskt delar av skolstadgan, och det är detta som jag framför allt har vänt mig mot och menar att en bättre ordning måste komma till stånd. Statsrådet säger att företagen bör ta kontakt med skolan. Det vore önskvärt att företagen hade skyldighet att ta kontakt, så att de regler som gäller i skolan för elevs tillrättaförande med insatser av kurator, psykolog, skolläkare och andra instanser kommer till användning. Jag skulle önska att man inte nöjde sig med att säga att så bör ske utan att det också föreskrivs en skyldighet för företagen. Det finns tecken på att arbetsköparna vill styra utbildningen så att den passar deras behov och intressen, men man bör åtminstone kunna förhindra att paragrafer i skolstadgan åberopas för att stöta ut enskilda elever som inte passar in i deras modell.
Herr talman! Jag vill påpeka att vi i de fackliga organisationerna har någon som på arbetsplatsen ser till att otillbörligt utnyttjande inte förekommer. I den mån man behöver direkt avskilja eleven från arbetsplatsen måste skolan få reda på det av arbetsgivaren. Det går inte att undvika.

Herr talman! Jag tror att vi nu börjar närma oss problemets kärna. Man bör försöka hitta någon form av skyldighet för en arbetsplats, där problem uppstår att anmäla detta till skolan, så att dessa kurativa och andra insatser kan sättas in på tidigt stadium.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han anser att den uppsökande teateroch konsertverksamhet som bedrivs i skolorna i tillfredsställande utsträckning står i överensstämmelse med skolans fostrande uppgift. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt min mening står det i överensstämmelse med skolans uppgifter att ge eleverna möjligheter att inom skolans ram ta del av ett engagerat och intresseväckande kulturutbud. Det ankommer på de lokala skolmyndigheterna, i första hand rektor och lärare, att avgöra vilka kulturarrangemang som skall utgöra komplement till undervisningen. De kan däremot inte göra anspråk på att ändra t.ex. innehållet i en teaterpjäs.

Nr 84 Herr talman! ; Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Jag Fredagen den tackar särskilt för att det lämnas redan nu — det tycker jag är värdefullt. 17 maj 1974 Dock måste jag konstatera att det inte är något direkt svar på den I fråga jag ställde. Det kan hända att statsrådet bedömer det så att det av Ang. den uppsökanprincipiella skäl är omöjligt att göra ett uttalande i denna sak härifrån de teateroch kontalarstolen. Det som sägs i svaret kan jag helt instämma i. Jag tror också Sertverksamheten att det är värdefullt att det klart sägs ut att det ”ankommer på de lokala — i skolorna skolmyndigheterna, i första hand rektor och lärare, att avgöra vilka kulturarrangemang som skall utgöra komplement till undervisningen”. Det är värdefullt att detta når ut till skolorna, så att dessa vet vad de har att rätta sig efter; man behöver inte ta emot allt som erbjuds. Anledningen till att jag ställt frågan är några uppmärksammade fall som förekommit under vintern och våren i samband med uppsökande teateroch konsertverksamhet som bedrivs i skolorna. Som exempel vill jag nämna teaterpjäserna Röd mans död — vit mans bröd och Tjejsnack samt Rikskonserters utbud till lågstadiet i ett antal skolor nu i maj. I det sistnämnda ingår en nyskriven visa som lärare och elever rekommenderas att lära sig utantill för att kunna sjunga med vid konserten. Visan heter Att göra bort sig och texten lyder så här: En gång i första klass Så hann jag inte till dass, av bajs blev hela byxan full. Å alla skratta så dom föll omkull, å fröken sa: ”Gå hem meddetsamma! ” Och jag rusa hem till mamma. Men mamma sa: ”Ta ledigt i da Och åk ut och festa så blir du gla.” En tidning skrev: ”Vad tycker ni? Har visan något budskap? Är det en insats i mobbingkampanjen eller är det en uppmaning till skolskolk, om eleven gör bort sig?” Ja, så kan man fråga! Jag förstår de lärare och skolledare som reagerar och inte vill lära eleverna en sådan text och därför vägrar att framföra den. Jag vill gärna höra statsrådets mening, huruvida hon anser det lämpligt att sådant framförs i skolan. Själv tycker jag att det är högst olämpligt. Jag blev ännu mera beklämd när jag såg att man hänvisat till att TV börjat lansera visor av det här slaget. När det gäller dessa teaterpjäser har jag lagt märke till att Röd mans död — vit mans bröd misstänkliggör motionen på ett olyckligt och oriktigt sätt. Det kan väl inte vara lämpligt!
Herr talman! Herr Westberg gjorde ett riktigt antagande, nämligen att jag inte vill gå in på enskilda fall och diskutera dem. Inte heller vill jag stå här och vara någon smakrådgivare beträffande innehållet i enskilda visor eller föreställningar. Generellt kan jag säga att man måste ha en ganska hög toleransnivå när det gäller sådana här föreställningar, särskilt som föreställningarna i varje fall ofta direkt framförs för att väcka debatt och stimulera till engagemang och för att låta eleverna delta i diskussionen. 179 En föreställning som handlar just om att göra bort sig förefaller mig vara ett ganska bra ämnesområde, men hur det framförs vill jag inte ta ställning till.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet inte finner anledning att ta avstånd från texter av det här slaget, något som jag tycker att man ändå kunde ha haft anledning att förvänta sig. På skolledarhåll finner man det underligt att sådant skall få föras ut genom ett statsunderstött kulturutbud, och det är många skolchefer som har förbjudit framförandet, men statsrådet säger att man skall ha en hög toleransnivå. Ja, det tror jag också, men behöver man tolerera sådant som det här gäller? Det tycker inte jag att man skall behöva göra. Inte heller tycker jag att man skall behöva tolerera att kristen mission framställs som folkmord, med missionärerna som mördare och den ekonomiska utsugningens banbrytare. Enligt min och mångas mening är detta en helt falsk beskrivning, och det kan inte vara rätt mot eleverna att vilseleda dem, och det är i högsta grad otillfredsställande att framställa missionen i en sådan felaktig dager. Jag kan inte finna att det kan vara godtagbart att sådant sker i den svenska skolan, där alla elever är skyldiga att gå.
Herr talman! Fortfarande utan att gå in på de enskilda fallen vill jag konstatera att man inte bara bör se den här visan och det här teaterstycket som en enhet. Till framförandet hör väl i allmänhet också en diskussion efteråt. Om det då är någonting udda som framförs får det i diskussionen en mer allsidig belysning. Det låter underligt när herr Westberg säger att skolledare måste förbjuda sådan här verksamhet. Det är ju ingen som prackar på skolorna den här verksamheten, utan det är de lokala myndigheterna, rektor, lärare och eleverna själva i den mån de är engagerade som ber att få verksamheten. Det avgörs alltså helt på lokal nivå.
Herr talman! Ja, det där är väl en sanning med någon modifikation. Detta erbjuds väl skolorna och de kan då tacka ja eller nej. Det är riktigt. Men när det är fråga om ett statsunderstött kulturutbud tar de flesta skolledare och lärare för givet att det ges något av värde och inte sådant som förfular och drar ner eller ger en falsk beskrivning av verkligheten. Att man sedan kan få en diskussion i sammanhanget tycker jag vi kan lämna därhän. Visserligen sker det, och det är bra om man får höra motsidans uppfattning. Men jag tror också att det kan bli diskussioner där motsidan inte är företrädd och att det inte förekommer någon diskussion. Så det tycker jag inte kan vara någon ursäkt för att framföra sådant som jag här har nämnt. När det gäller Tjejsnack känner jag mig förhindrad att här läsa upp den text som man där använder. Jag skulle inte ens vilja få in den i riksdagens protokoll. Att sådant skall förekomma ute i skolorna tycker jag är upprörande.

de teateroch kon Herr talman! Det är inte fråga om censur utan om stil och värdighet. sertverksamheten Jag tycker att man bör ha vissa anspråk på det när det gäller grundskolan =; skolorna där alla elever skall fostras. Där har man rätt att ställa vissa krav. Det hör till saken att vi här i landet har en läromedelsgranskning för att vi i skolan skall få ett utbud som står i överensstämmelse med läroplanen, och då bör väl sådana synpunkter komma fram också i det här sammanhanget.

Herr talman! Fru Lantz har frågat mig vilken roll jag vill tillmäta förekommande bostadssegregation respektive bristfälligheter i boendeservicen inom höghusoch koncentrerade tätbebyggelseområden, från vilka en påtagligt lägre rekrytering till gymnasial utbildning har kunnat konstateras och vilka slutsatser jag anser bör dras därav. Det har genom flerfaldiga undersökningar belagts att sociala bakgrundsfaktorer spelar stor roll för valet av studieoch yrkesväg. Att vissa tätortsområden uppvisar en lägre frekvens elever i gymnasiala skolor torde därför hänga samman med en överrepresentation av de sociala faktorer, som leder till ett lågt studieintresse. Det förefaller dock sannolikt att dessa faktorer för de enskilda elevernas vidkommande skulle ha gett samma effekt även i ett annat bostadsområde, även om man inte kan utesluta vissa förstärkningseffekter, betingade av miljön. Som jag vid flera tillfällen framhållit är det en angelägen uppgift för bostadspolitiken att bryta dagens tendenser till segregation i boendet. Det förefaller dock inte troligt att enbart detta räcker för att bryta de sociala mönstren vid valet av utbildning, mönster som all pedagogisk och social forskning visat går mycket djupt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det som föranlett min fråga är resultatet av en undersökning som gjorts av Storstockholms intagningsnämnd beträffande gymnasieskolan. Intagningsnämnden har för första gången räknat fram hur många elever som söker till gymnasium från olika bostadsområden. De siffror som redovisas i undersökningen ger anledning till oro. Skillnaderna mellan olika typer av bostadsområden är stora. I Stockholms innerstad är det 6 procent som inte söker till gymnasium, i Stockholms stabiliserade förorter, typ Årsta och Sätra, är det 8 procent som inte söker. 8 procent är också genomsnittet för dem hållandenas inverkan på rekryteringen till gymnasial utbildning som inte söker taget över hela undersökningsområdet. I Storstockholms förortskommuner är det 11 procent som inte söker. Betydande differenser finns inom dessa områden. Jag skall peka på några. I Rinkeby är det hela 30 procent som inte söker. Denna höga siffra kan jämföras med grannområdet Spångas, där bara 1 procent inte söker. I Botkyrka, Jordbro, Nacka och Hagsätra finns det skolområden där 20 procent inte söker till gymnasium. Siffrorna pekar dels på en klar skillnad mellan hårdexploaterade flerfamiljshusområden och småhusområden, dels på en skillnad inom flerfamiljshusområden, nämligen mellan stabiliserade områden och nyinflyttningsområden. Skillnaden mellan stabiliserade respektive icke stabiliserade flerfamiljshusområden visar att det inte är själva boendeformen som är avgörande för att barn söker eller inte söker till gymnasium utan mer faktorer som boendesegregation och boendeservice. Nyinflyttningsområden är ofta engenerationssamhällen och till dessa segregerade samhällen hör nästan ofrånkomligt sociala och ekonomiska handikapp för de boende. Det finns exempel på det i Botkyrka, i Jordbro och i Tyresö. Bättre socialt planerade bostadsområden utan segregation vare sig ekonomiskt, socialt eller åldersmässigt får inverkan på den fråga vi i dag diskuterar. Boendeformen som sådan är en detalj, men att samhället fungerar runt omkring bostaden är helt avgörande för att förhindra att ungdomar slås ut, som i detta fall. Det ger intagningsnämndens undersökning belägg för. Det verkar som om bostadsministern och jag är överens om att bryta segregationen i boendet, men det hade varit intressant att höra bostadsministerns syn på dels hur de brister som finns i dagens nya bostadsområden skall avhjälpas med avseende på rekryteringen till gymnasieskola, dels hur morgondagens samhällen skall planeras för att undvika sådana skillnader i rekryteringen som 30 procent.
Herr talman! Inom ramen för en enkel fråga går det inte att ge ett tillfredsställande svar på det problem som fru Lantz tog upp nu mot slutet. Vi är överens om allvaret i problemet. Det är tyvärr så — som även fru Lantz tydligen anser — att det inte räcker med att påverka boendet och boendeformerna, utan här är det fråga om en samordning av bostadspolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, ungdomsoch fritidspolitik och en rad andra faktorer. Det är genom en sådan samlad politisk insats som vi kan, hoppas jag, komma till rätta med den effekt som vi i dag avläser på utbildningsområdet men som är ett symtom på ett vidare problem. Mer kan jag inte svara för dagen, men jag hoppas att den proposition som vi förbereder på bostadsområdet till hösten skall på sitt område medverka till att förändra situationen beträffande rekryteringen till gymnasial utbildning. Jag understryker att det därvidlag behövs insatser bl.a. på utbildningsområdet, arbetsmarknadsområdet och i fråga om servicefunktionerna.
Herr talman! Jag är helt medveten om riktigheten i det som sagts här. Det är inte bara i fråga om bostadspolitiken som man måste sätta in åtgärder för att avhjälpa den dåliga rekryteringen från nya inflyttningsområden. Det finns, vilket ju också har sagts, bakomliggande faktorer i familjens sociala förhållanden som åstadkommer denna snedrekrytering. Dålig studiemiljö, dålig studievana, oro för ekonomiska konsekvenser är några exempel. Dessa negativa faktorer är ofta arv från föräldragenerationen. Vi måste sätta in utbildningspolitiska åtgärder för att avhjälpa dessa handikapp, men jag tror att det är mycket viktigt att man även har för ögonen de konsekvenser som bostadspolitiken kan ge i dessa avseenden.
Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag är beredd att förlänga remisstiden på bygglagutredningens betänkande Markanvändning och byggande. De principer för lagstiftning om markanvändning och byggande som innefattas i bygglagutredningens förslag har ett nära sakligt samband med vissa problem på bostadspolitikens område. Jag har tidigare under våren haft tillfälle att informera kammaren om regeringens avsikt att i oktober förelägga riksdagen de förslag som pågående översyn av bostadspolitiken leder fram till. Remisstiden för bygglagutredningens betänkande är bestämd i syfte att huvudlinjerna i utredningens förslag skall kunna bedömas i samband med den bostadspolitiska översynen. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att medge någon förlängning av remisstiden på utredningens betänkande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var tyvärr från min synpunkt otillfredsställande. Jag hoppas att statsrådet förstår och håller med mig om att remisstiden, såsom det har framhållits från många håll, är alltför kort. Remisstiden utgår den 20 augusti, vilket i realiteten betyder omkring den 1 juli, eftersom semestern inträffar under juli och augusti månader för de personer, såväl kanslipersonal som beslutsfattare, som är engagerade i denna fråga. Jag vel av erfarenhet och genom dem som är engagerade att man provisoriskt har måst ordna kontakter per telefon för att hinna få fram materialet i tid. I annat fall finns inga fysiska möjligheter att kunna lämna remissvaren till den utsatta tiden. Man planerar alltså att svaren skall vara utarbetade före den 1 juli. Enligt min mening är bygglaglagutredningens förslag så viktiga att det borde varit möjligt med en mera rimlig remisstid. Statsrådet pekar på det nära sakliga sambandet med övrig bostadspolitik och att regeringen planerar att framlägga ett förslag till riksdagen på detta område i oktober månad. Jag medger gärna att det finns ett samband mellan byggnadslagens utformning och bostadsfrågorna. Jag tycker emellertid ändå att regeringen borde ompröva remisstiden och uppskjuta utgången av den till i varje fall den 15 september för att ge remissorganen möjlighet att på ett sakligt sätt ta ställning och fatta beslut. Enligt min mening ges inte den möjligheten nu med den korta remisstid som föreligger och jag beklagar detta. Jag hoppas alltså herr talman, att statsrådet Carlsson vill ompröva remisstidens längd och eventuellt flytta fram sista dagen till den 15 september. Rimligen borde den ifrågasatta propositionen ändå kunna avges så tidigt under hösten att riksdagen då hinner fatta beslut.
Herr talman! Det normala när vi diskuterar propositioner är att riksdagen klagar över att de kommer kammaren för sent till handa. Nu föreslår herr Nilsson i Tvärålund en tidsplan som definitivt skulle göra det omöjligt för regeringen att presentera en proposition som ens i någorlunda anständig tid skulle komma riksdagen till handa så att beslut skulle kunna fattas som kan träda i kraft från den 1 januari 1975. Har man den inställningen — och det har regeringen, som också fått ett starkt stöd för detta ute bland allmänheten och från olika organisationer — att den nya bostadspolitiken bör kunna tillämpas från den 1 januari 1975 då måste vi hålla det här tidsprogrammet. Det ställer utredningarna inför svåra problem, som säkert herr Nilsson känner till, det ställer remissinstanserna inför svåra problem och det ställer regering och riksdag inför en hård tidspress. Men vill vi åstadkomma ett snabbt resultat får vi ta på oss detta. När man väger fördelar och nackdelar överväger klart fördelarna av att få förändringarna att träda i kraft vid årsskiftet.
Herr talman! I det här fallet är det verkligen remissinstanserna som får sitta emellan när det gäller försöken att på ett inträngande sätt behandla bygglagutredningens betänkande. I betänkandet om den nya bygglagstiftningen finns ett avsnitt om medborgarinflytande. Den tidtabell som regeringen nu satt upp för remisstiden för bygglagutredningens betänkande ger, enligt min mening, inte remissinstanserna möjlighet till ett reellt medborgarinflytande på grund av tidsbrist.

Herr talman! Herr af Ugglas har frågat mig om jag anser att ett stort och allsidigt utbud av nyheter i press och andra massmedia på något sätt kan vara till skada för den demokratiska opinionsbildningen. Svaret är nej.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det svar han gett på min fråga. Det var klart, men inte alldeles uttömmande. Anledningen till frågan är naturligtvis herr Zachrissons uttalanden hos Tidningsutgivareföreningen den 8 maj. Det svar han gett i dag visar att han nog inte riktigt förstått innebörden i vad han då sade — eller har han kanske det? Han sade i sitt anförande: ”Så länge som ägare, företagsledare och journalister främst ser snabba massmedier som nyhetsmedier, så länge riskerar massmedierna att bara få en rituell funktion — — —. Det oupphörliga nyhetsflödet hotar att dränka människor i stället för att lyfta dem upp ur okunnighetens djup.” Och vidare på annan plats: ”Jag skall gärna erkänna att det finns värdefulla undantag från detta allmänna mönster, att det finns journalister och redaktionsgrupper som satsar på en i god mening ”undervisande” och engagerande journalistik. — — — Den liberala mediasynen har länge hängt med och rester av den finns väl kvar än och försvårar framväxten av en alternativ mediauppfattning.” Det finns ett otäckt eko i detta uttalande — ett eko från partidiktaturernas och andra totalitära staters förnedrande historia om ingrepp mot pressen och det fria ordet. Ungefär så som statsrådet Zachrisson kunde någon ansvarig minister ha uttalat sig — eller någon författarförenings ordförande i någon diktatur ha talat — innan nya lagar satts i kraft och återgärder vidtogs mot misshagliga journalister och författare. Och vad skall man säga om herr Zachrissons konstaterande i det citerade anförandet, ”att utvecklingen i stort inom tidningsbranschen utgör ett hot redan mot den faktiska yttrandefriheten som finns”? Känns inte också den typen av tankegångar igen? Det är för att skydda den verkliga friheten och individen som vi gör ingripanden mot friheten. Vad menade egentligen herr Zachrisson med det som han vid det tillfället sade mot bakgrunden av det klara och korta svar han givit i dag? Nyhetsflödet är som det är, och någon styrning och ”demokratisk kontroll”, för att använda statsrådets ord, av detta nyhetsflödes återgivande vill vi inte acceptera. Det är också ytterst det som grundlagen i detta stycke handlar om. Men hur ser det nyhetsflöde ut som herr Zachrisson kan godta? ”I god mening undervisande” kanske? Men att tidningarna i stället för att vara tidningar skall vara ett slags skolor, innebär inte det att de ställs i tjänst hos det rådande systemet? Och den undervisande delen — hur skall den komma in? Vem skall leda den? Vem budets inverkan på den demokratiska opinionsbildningen skall avgöra det? Den arbetande redaktören — eller är han kanske alltför kommersiellt besmittad? Vem skall bestämma över kvalitetsförbättringen av nyhetsflödet och vem skall avgöra vad som är kvalitet? Och vad har detta ytterst att göra med frågan om samhällets stöd? Det är sådana frågor som föranleddes av det som sades hos Tidningsutgivareföreningen.
Herr talman! Vådorna av en alltför ensidig information har vi ofta diskuterat här i kammaren. Men på sätt och vis har vi sällan fått ett så levande exempel på dessa vådor som då herr af Ugglas nyss läste upp valda delar av ett tal. Det är i och för sig tacknämligt att få sina tal utanför riksdagen upplästa här, men det är kanske då nödvändigt att referera dem litet utförligare. Det verkar nästan som om herr af Ugglas umgås i en konspirationsmiljö där man bygger upp dunkla hotbilder så snart massmedierna kommer på tal. Det är viktigt att vi får i gång en öppen och just diskussion om hur våra tidningar och massmedier i övrigt fungerar.

Lika viktigt är det att motverka de negativa effekterna av ett kommersiellt utbud av information, som vi ibland också kan se exempel på. é Mångfald och fördjupning — ja, förytligande och kommersialisering — nej. En sådan målsättning tror jag att det finns en stor och bred enighet om i kammaren.
Herr talman! Min fråga avsåg ju själva principen, och det svar som herr Zachrisson nu har givit lämnar ändå en viss oro och tveksamhet kvar. Ja till mångfald säger utbildningsministern, men nej till kommersialisering och förflackning. Men vem är det som skall avgöra vad som är kommersialisering och förflackning? Det är ju kärnfrågan i det som tryckfrihetens principer handlar om. Herr Zachrisson satte i sitt anförande på Tidningsutgivareföreningen pressen på prov mot av sig själv uppställda kriterier och kunde, för att använda hans egna ord, konstatera att tillståndet inte var gott. Problemen måste, sade han, tacklas politiskt. Bortsett från de demokratiskt betänkliga associationer som detta sätt att resonera ger finns det, tycker jag, i hög grad en förmätenhet i det. Visst har vår press sina brister, men den måste nog ändå anses vara en av de mest seriösa, korrekta och hyggliga i världen. Naturligtvis finns det undantag, men herr Zachrisson uppfattade i sitt tal på Tidningsutgivareföreningen uppenbarligen pressen som misslyckad i alla avseenden. Jag tror att det vore av värde för den fortsatta debatten, om herr Zachrisson bättre klargjorde sin inställning när det gäller pressfrihetens principer och talade om, hur hans uttalande på Tidningsutgivareföreningen, som återgivits och debatterats i pressen, egentligen skall tolkas.
Herr talman! Det väsentliga, herr af Ugglas, är att vi verkligen för en öppen debatt. Men den får vi inte med hjälp av sådana här konspiratoriska hotbilder som herr af Ugglas nu målar. Medverka i stället till att hålla kommersialiseringen i schack, se till att mångfald blir en realitet i utbudet av debatt och information! Då får yttrandefriheten ett reellt innehåll.
Herr talman! Jag delar självfallet statsrådets uppfattning när det gäller mångfalden — att det är tragiskt när tidningar dör, att vi har anledning att diskutera åtgärder för att bevara mångfalden — men även på den punkten bör naturligtvis historieskrivningen vara riktig. Socialdemokraterna förnekar i de flesta avseenden ”den gamla goda tiden”, men tycks mena att den har existerat när det gäller pressens arbetsförhållanden. Visst fanns det för några årtionden sedan ett större antal tidningar på flera orter att välja mellan för läsarna, men det var i väldigt stor utsträckning små tidningar med bristfälliga resurser. I själva verket har vi fått uppleva en utveckling mot högre kvalitet i pressen på det sättet att tidningar av olika politisk färg nu ändå som någonting självklart rapporterar från andra politiska riktningars aktiviteter — någonting som inte var naturligt för 20-30 år sedan. Den förskjutning som t.ex. Aftonbladet undergått mot att mer och mer bli något av en periodisk politisk pamflett i stället för en tidning är snarare en anomali än en del av en utveckling i den riktningen. Visst är det tragiskt när tidningar dör, det kan vi vara överens om. Men jag kan inte erinra mig någon oro och klagan från socialdemokratiskt håll under den tid för ett tiotal år sedan när borgerliga tidningar dog som flugor. Därför kvarstår nog den frågan, om inte den oro som nu kommer till uttryck snarare är en följd av att de socialdemokratiska tidningarna inte så väl klarar konkurrensen.
Herr talman! Som herr af Ugglas vet har de kommersiella intressen som har dominerat tidningsägandet uppenbart inte klarat att se till, att mångfald och bredd i informationsutbudet garanteras. I stället är det ett mycket aktivt presstöd med regeringen som initiativtagare som har garanterat den mångfalden. Jag hälsar med glädje den medvetenhet om behovet av mångfald i pressens informationsutbud som herr af Ugglas nu gör sig till talesman för, men det hade varit klädsamt om det intresset hade kommit till uttryck på ett betydligt tidigare stadium.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Den diskussion som statsrådet och jag nu har fört om mångfalden föranleddes ju av ett av hans inlägg. På den punkten tror jag vi kan vara överens om värdet och nödvändigheten av mångfald. Däremot tror jag inte att statsrådet och jag kan bli överens om att vi ser på precis samma sätt på frågan om pressens frihet och på den typ av krav som man anser sig kunna ställa på det s.k. nyhetsflödet. Men har den här debatten bidragit till att dra uppmärksamheten till herr Zachrissons sätt att se på dessa frågor, har den ändå varit till nytta.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har i en interpellation ställt följande fråga: ”Vilka åtgärder från regeringens sida föranleder de förnyade vittnesmålen om Raoul Wallenbergs öde?” Som svar ber jag få framhålla följande. Regeringen har under årens lopp vidtagit en stor mängd åtgärder för att få klarhet i vad som hänt Raoul Wallenberg, sedan han i januari 1945 tillfångatogs av de sovjetiska trupperna i Budapest. Varje spår och ledtråd har noga följts upp. Såväl statsministern som mina företrädare har vid ett flertal tillfällen tagit upp ämnet med Sovjetunionens ledare. Denna aktivitet har offentligt redovisats såväl här i riksdagen som genom framläggande av publikationer. Den senaste publikationen framlades på hösten 1965. Publiceringen föregicks av ett sammanträde med utrikesnämnden. Efter detta sammanträde gjorde statsminister Erlander följande uttalande: ”Under många år har regeringen — framför allt genom hänvändelser till Sovjetunionens ledning — sökt nå klarhet om Raoul Wallenbergs öde och få honom återförd till Sverige. Dessa ansträngningar har icke lett till resultat. I dagens läge synes man inte kunna komma längre genom framställningar till den sovjetiska regeringen. Självfallet kan emellertid nya omständigheter och nya upplysningar komma att motivera ytterligare åtgärder. Regeringen kommer liksom hittills att följa denna fråga med stor uppmärksamhet.” Även under senare år har regeringen från tid till annan fått uppgifter om att Raoul Wallenberg vid visst tillfälle skulle ha befunnit sig i visst fängelse eller läger i Sovjetunionen. Varje gång sådana uppgifter förekommit har regeringen med alla till buds stående medel prövat deras trovärdighet. Herr Björck har i sin interpellation hänvisat till några sådana uppgifter som förekommit under senare tid. I likhet med vad som tidigare alltid skett, har även dessa upplysningar från svensk sida gjorts till föremål för så fullständiga och omsorgsfulla utredningar som möjligt. Ingenting har hittills framkommit som kan sägas innebära något bestyrkande av dessa nya uppgifter. Sedan 1965 har regeringen inte gjort några ytterligare framställningar till den sovjetiska regeringen. Orsaken härtill är att sedan den tidpunkten inga nya omständigheter eller upplysningar framkommit som bedömts motivera någon sådan åtgärd. Samtidigt måste konstateras att vi alltjämt saknar en slutgiltig bekräftelse på vad som hänt Raoul Wallenberg.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utrikesministern för svaret på min interpellation. Den framställdes den 16 januari, och den långa tid som gått sedan dess trodde jag antydde att svaret skulle bli fylligt och bl.a. innehålla en översikt över de förnyade vittnesmål som framkommit sedan frågan sist var aktuell i riksdagssammanhang för nära tio år sedan. Så har emellertid inte blivit fallet, utan svaret är kort och innehåller ingenting nytt. Fallet Raoul Wallenberg har under den gångna våren uppmärksammats i svenska massmedia, inte minst tack vare den programserie som visats i TV. Dessa program liksom de många artiklarna i ämnet har gett anledning till reflexioner hur saken handlagts från svensk sida, inte minst i inledningsskedet av affären. Den svenska regeringen har under framför allt 1950-talet lagt ned ett stort arbete på att bringa klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Trots den långa raden av vittnesmål har de sovjetiska myndigheterna förnekat bestämd kännedom om Wallenberg och hänvisat till att det enda man vet är att en fånge med namnet ”Walenberg” avled i Ljubljankafängelset den 17 juli 1947. Det har påpekats att den bristande kännedomen om Wallenbergs vistelse i ryska fångläger från Sovjetledningens sida måste vara konstlad. Inte minst Alexander Solzjenitsyn har visat vilken noggrann kontroll och registrering som fångarna utsattes för i Stalintidens fängelser. Den sovjetiska fängelsebyråkratin lät ingen slippa undan. Sovjetunionens ledare måste ha haft, och har naturligtvis alltjämt, fullständig kännedom om Raoul Wallenbergs öde. Det svävande svar som avgavs 1957 av utrikesministern Gromyko om att fången ”Walenberg” torde vara identisk med Raoul Wallenberg är naturligtvis ingenting annat än en brasklapp för den händelse helt säkra bevis skulle dyka upp som visar att Raoul Wallenberg varit i livet vid ett senare tillfälle. Sedan den svenska regeringen lade fram sin andra vitbok i fallet 1965 har emellertid ett flertal vittnesmål avgetts som tyder på att Raoul Wallenberg varit vid liv så sent som under 1960-talet. Ett av vittnesmålen härrör från de amerikanska senatsförhör som hållits under senare år om förhållandena i de ryska fånglägren. Inför senatsutskottet berättade en rysk jude, Avraham Shifrin, som 1960 kunde lämna Sovjet efter att i årtionden ha suttit i ryska fångläger, att han av medfångar fått höra att det på fängelseön Wrangels land alltjämt fanns många framstående utlänningar som ryssarna arresterade vid krigsslutet 1945. Shifrin lade fram ett dokument som var undertecknat av en f. d. kapten i det ryska kontraspionaget, Haim Moshinski. Moshinski hade själv vid två tillfällen, 1961 och 1962, sett Wallenberg på fem sex meters avstånd på Wrangels land och även sett hans namn på en medicinlista i lägret. Nu säger utrikesministern i sitt interpellationssvar att den svenska regeringen med stor noggrannhet har följt vad som hänt på detta område. Enligt en uppgift fick den svenska regeringen reda på det vittnesmål jag här nämnt först i juli 1973, trots att det hela fanns tryckt i amerikanska senatsprotokoll redan i februari 1973. Det verkar alltså inte som om uppmärksamheten när det gäller det här vittnesmålet hade varit överdrivet stor. Ett annat vittnesmål, som såvitt jag vet icke tidigare har publicerats, är följande: En östeuropeisk flykting, nu verksam i Sverige, hade av familjeskäl kontakter med en östeuropeisk familj som intog och fortfarande intar en ledande ställning i sitt lands förvaltning. Personen har nära anhöriga i landet, och därför vill han inte framträda offentligt. Han fick vid umgänget med familjen höra talas om att en person vid namn Wallenberg levde i ett läger i Sibirien. Han frågade då om personen var tysk, men fick till svar att han var svensk. Den som lämnade uppgiften hade just kommit hem från ett besök i Moskva och hade där haft alldeles speciella ärenden som gav honom möjlighet att i hög grad känna till ting av detta slag. — Den här händelsen inträffade 1966. Detta vittnesmål, med namn på alla de inblandade personerna och andra fakta, har tillställts den svenska regeringen. Mitt referat här är naturligtvis ofullständigt, då sagesmannen blivit lovad att slippa framträda med sitt namn. Det finns vidare ett tredje vittnesmål — som såvitt jag vet icke heller har varit publicerat — vilket går något längre fram i tiden. Det gäller också här en person från Östeuropa som nu lever i Sverige. Han hade i mitten av 1960-talet blivit dömd till straffläger och där i en isoleringsbarack träffat Raoul Wallenberg. Vid samtal med Wallenberg hade denne berättat om vad som hänt honom sedan fängslandet i Budapest 1945. Personen i fråga erinrade sig Wallenberg när han den 3 mars i år såg ett av de TV-program som visades i serien om Wallenberg. Den här personen påstår sig ha träffat Wallenberg så sent som i november 1967. Också denne person har bett att få vara anonym med tanke på anhöriga i Östeuropa. Självfallet har hans uppgifter vidarebefordrats i detaljerat skick till den svenska regeringen. Utöver detta har det sedan vitboken publicerades 1965 framkommit ett flertal andra vittnesmål som tyder på att Wallenberg varit vid liv efter 1947. Dessa tre pekar på att han kan ha varit vid liv under 1960-talet. Trots dessa tre intressanta vittnesmål, som inte kan viftas bort, har alltså den svenska regeringen icke gjort någon framstöt till de sovjetiska myndigheterna sedan 1965, alltså under nära tio år. Enligt min mening borde sådan hänvändelse ha skett. I interpellationssvarets sista mening sägs att vi alltjämt ”saknar en slutgiltig bekräftelse på vad som hänt Raoul Wallenberg”. Jag tolkar detta så att den svenska regeringen anser att det officiella besked som lämnats av den sovjetiska regeringen i fallet är felaktigt. I konsekvensens namn borde då också en framstöt ha gjorts. Huruvida Raoul Wallenberg i dag lever eller inte är omöjligt att säga med säkerhet. Möjligheten att han lever — han skulle då vara 62 år — kan inte uteslutas. De senaste årens vittnesmål motsäger i varje fall inte påståendet att han skulle vara vid liv. Så länge som det inte kan uteslutas att Wallenberg lever måste ansträngningarna att bringa klarhet i hans öde fortsätta. Herr talman! Det borde nu vara dags att äntligen frisläppa det stora arkiv rörande Wallenberg som finns hos utrikesdepartementet. Handlingarna där är hemligstämplade på 50 år. Det är en orimlig hemligstämpel. De handlingar som måste åsättas så lång sekretess måste utgöra rena undantag i dossieren. Resten bör omedelbart kunna ställas till bl.a. forskningens förfogande. Jag vill här avslutningsvis fråga utrikesministern, om han är beredd att medverka till att utrikesdepartementets handlingar rörande fallet Wallenberg nu offentliggörs.

Herr talman! Anledningen till att jag har dröjt med svaret så länge som möjligt är att det fortfarande pågår undersökningar om några av de fall som herr Björck i Nässjö nämnde. De är inte klara ännu. Dessa undersökningar, som utförs av den svenska polisen, har av olika skäl ännu inte kunnat slutföras. Som herr Björck nämnde vill de personer som lämnat upplysningar i detta fall inte offentligt tillkännage sina namn, men de har uppgivit att det finns andra människor som kan vidimera uppgifterna. Trots stora ansträngningar har det emellertid inte ännu varit möjligt för den svenska polisledningen att få kontakt med dessa personer, som skulle kunna ge ytterligare upplysningar och vägledning om huruvida de uppgifter vi fått är riktiga. Jag kan emellertid försäkra att de polisrapporter som under vinterns lopp har lämnats till regeringen — det är flera stycken — är så grundliga som det är möjligt att göra dem, men de är som jag sade ännu inte slutgiltigt färdiga. Utredningar pågår i varje fall rörande två uppgiftslämnare. I det ena fallet gäller det en uppgiftslämnare som herr Björck här angav som bulgarisk medborgare. Att jag inte lämnade någon fullständig redogörelse för de olika uppgiftslämnarna beror alltså på att vi fortsätter undersökningarna. Dessutom är det mycket känsligt med namns nämnande med hänsyn till uppgiftslämnarnas önskemål att förbli anonyma.

Sedan dess har ytterligare utredningar gjorts, men vad som hittills framkommit har inte på något övertygande sätt givit stöd åt uppgifterna att Raoul Wallenberg under första hälften av 1960-talet skulle ha befunnit sig i ett läger på Wrangels ö. Våra försök att få veta om det över huvud taget har funnits något läger på Wrangels ö har hittills givit negativa resultat, men frågan står fortfarande öppen. Det har i varje fall inte från något håll bekräftats att det funnits något fångläger på denna ö. Den svenska polisen, som har gått till källan, dvs. till ”Kozlov”, som någon gång framträtt i svensk TV, har icke funnit att de uppgifter som han lämnat kunnat läggas till grund för bestämda antaganden om detta fångläger eller om att Raoul Wallenberg skulle ha funnits i ett visst fångläger.

Jag kan försäkra kammaren att regeringen låter polisen utreda varje uppgift som kan tänkas bidra till att vinna klarhet. Herr Björck frågade om det var möjligt att nu låta det omfattande arkiv som finns i utrikesdepartementet bli avhemligat. Jag tror inte att det är möjligt nu, med hänsyn till att åtskilliga av de personer som finns i akterna där och som har lämnat bidrag till försöken att skapa klarhet inte medger att deras uppgifter lämnas till offentligheten. Men detta är en fråga som vi ständigt tar under övervägande. Många forskare vill se arkivet, både utländska och svenska, och dessutom har vi en ständig förfrågan från svensk och utländsk press. Frågan är alltså ständigt aktuell, men hittills har vi med hänsyn till de känsliga uppgifter det här är fråga om tvingats säga nej.
Herr talman! Jag är naturligtvis fullt medveten om att det är svårt att verifiera vittnesmål av detta slag, inte minst när man måste ta hänsyn till risken för repressalier för de uppgiftslämnare som kommer från Östeuropa och som fortfarande har anhöriga där. Detta är någonting som vi stöter på i olika sammanhang när det gäller information från Östeuropa. Trots detta har det framkommit en hel del vittnesmål sedan regeringen 1965 lade fram sin sista vitbok. Jag tycker att det nu är dags — det sade jag redan i mitt första anförande — för en redovisning av de här fallen. Det kan ske utan att man behöver göra våld på dessa människors identitet. När regeringen lade fram sin vitbok 1965 hade man samma hänsyn att ta. Man lyckades då tillfredsställande klara anonymitetsskyddet. När det sedan gäller frisläppandet av UD:s arkiv tycker jag att herr utrikesministerns argumentation är svag. Det rör sig bl.a. om handlingar från framför allt mitten och slutet av 1940-talet. Jag tvivlar på att det skulle utgöra något särskilt svårt problem att släppa de handlingarna fria i dag. Skulle människor kunna råka illa ut får man väl just när det gäller handlingarna som rör dem vidtaga speciella åtgärder. Men UD:s arkiv i Wallenbergaffären är utomordentligt omfattande, och det är i dag praktiskt taget hermetiskt tillslutet. De vitböcker som regeringen har gett ut har varit kortfattade, och de har knappast bidragit till att sprida det ljus över affären som vore önskvärt. I de artiklar som skrivits och i de TV-program som sänts under våren har det särskilt riktats kritik mot regeringens handläggning av frågan omedelbart efter det att Wallenberg försvann i februari 1945. För att få just den saken belyst vore det av stort värde om arkivet släpptes fritt, åtminstone vad gäller de åren. Då skulle man äntligen kunna få en mer seriös debatt om den saken. Min vädjan till herr utrikesministern att han skall låta färdigställa en ny vitbok om de vittnesmål som gjorts sedan den förra publicerades och släppa delar eller hela UD:s arkiv fritt kvarstår alltså fortfarande.
Herr talman! Det är ännu för tidigt att ge klart svar på frågan om det skall bli någon ny redovisning. Men när de utredningar som pågår är färdiga skall vi överväga hur vi skall ge offentlighet åt resultaten av dem.
Herr talman! Jag tackar för de beskeden som jag hoppas inrymmer möjligheter att det sker ett frisläppande av en del av handlingarna, liksom att regeringen, om det material och de utredningar som blir färdiga skulle påkalla det, inte tvekar att göra en hänvändelse till Sovjetunionen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis än en gång säga att jag är medveten om alla svårigheter som finns i det här fallet på grund av materialets alldeles speciella karaktär. Men jag tror att man ändå skall kunna gå längre i offentlighet än som gjorts hittills.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om jag vill medverka till att för fartyg tillhörande medlemmar i Rederiföreningen för mindre fartyg får tillämpas samma bemanningsregler som avtalats mellan Sveriges fartygsbefälsförening och Sveriges redareförening. Regler om handelsfartygs bemanning finns i lagen om säkerheten på fartyg och i sjöbefälskungörelsen. Grundprincipen är att ett fartyg skall vara betryggande bemannat. Kräver en resa mer än tolv timmars oavbruten gång eller måste skeppstjänsten av annat skäl delas in i skift, får fartyget enligt säkerhetslagen inte ha mindre besättning än att befäl och manskap kan delas in i erforderligt antal vakter. För alla fartyg på 20 bruttoton och däröver som befordrar gods eller passagerare fastställer sjöfartsverket den minimibesättning som kan anses betryggande från sjösäkerhetssynpunkt i den fart vari fartyget nyttjas eller avses att nyttjas. Härvid skall hänsyn tas bl.a. till de regler som finns om sjömannens arbetstid. Fartygets bemanning påverkas av om arbetet ombord skall utföras i två eller tre skift per dygn. På de flesta fartyg får den ordinarie arbetstiden per dygn uppgå till högst åtta timmar. Sjöfartsverket utgår då vid bedömning av bemanningsbehovet från ett trevaktssystem. På fartyg, vars bruttodräktighet understiger 500 ton och som nyttjas i s.k. närfart, får den ordinarie arbetstiden till sjöss uppgå till högst 24 timmar under två dygn i följd. I dessa fall beräknar verket minimibesättning enligt ett tvåvaktssystem. Används tvåvaktssystem kan det medföra en reducering av minimibesättningen jämfört med den som behövs för trevaktssystem. För att uppfylla sjösäkerhetsnormerna har den personal som tjänstgör i tvåvaktssystem rätt till längre tids vederlag i form av fritid än den personal som tjänstgör på fartyg där trevaktssystem tillämpas. Kollektivavtalsparterna kan genom avtal göra avsteg från de begränsningar som sjöarbetstidslagen stadgar i den ordinarie arbetstiden och i möjligheterna att ålägga sjöman skeppstjänst på övertid. I flera fall har organisationerna utnyttjat denna möjlighet. Bl. a. har genom kollektivavtal möjliggjorts en i förhållande till lagen utvidgad tillämpning av tvåvaktssystemet. I dessa fall har sjöfartsverket ansett sig kunna medge reducering av besättningens antal. Samtidigt har verket meddelat föreskrifter för att tillförsäkra arbetstagarna erforderlig vila efter att ha utnyttjats i ett tvåvaktssystem. Jag har erfarit att avtal som möjliggör utvidgad tillämpning av tvåvaktssystem för fartygsbefäl för närvarande föreligger endast i fråga om ett mycket ringa antal fartyg. Det visar enligt min uppfattning att organisationerna funnit utrymmet för en sådan konstruktion begränsat. Jag har erfarit att Sveriges fartygsbefälsförening har åtskilliga medlemmar bland fartygsbefälet på fartyg tillhöriga redare som är medlemmar i Rederiföreningen för mindre fartyg. Det finns således ej hinder mot att kollektivavtal om utökad användning av tvåvaktssystem träffas mellan organisationerna, om övriga förutsättningar föreligger. Herr Torwald nämner i sin interpellation förhållandena på fartyg som bemannas av ägarna och deras anhöriga. Här vill jag upplysa om att sjöarbetstidslagen uttryckligen endast omfattar anställd personal och således inte gäller ombordarbetande som samtidigt är fartygets ägare. Inte heller torde kollektivavtal gälla för den ombordarbetande ägaren. När minimibesättning fastställs tas hänsyn enbart till sjösäkerhetskraven, varvid givetvis arbetstidsuttagets storlek vägs in som en säkerhetsfaktor. Slutligen vill jag upplysa om att Kungl. Maj:t för närvarande har under prövning ett besvärsärende som rör minimibesättningens storlek på ett fartyg där fartygsägarna tjänstgör som befäl.

Herr talman! Det är av naturliga skäl oftast så, att när herr kommunikationsministern och jag möts i replikskiften här i kammaren har vi olika uppfattningar i de aktuella frågorna — när vi är ense finns det ju normalt ingen anledning till debatt. Det är mig därför ett särskilt nöje att i dag få uttrycka min stora och helhjärtade tillfredsställelse över statsrådets utförliga och som jag tolkar det helt positiva svar på min interpellation. Vad som sägs i svaret beträffande hur gällande bemanningsregler skall tolkas bör vara till god ledning för dem som har att göra den viktiga avvägningen mellan befälspersonalens tjänstgöringsförhållanden ombord på mindre fartyg och sjösäkerhetskraven. Tillämpningen av dessa bestämmelser har ju också stor betydelse när det gäller att bibehålla och helst stärka de svenska fartygens konkurrensförmåga på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Det finns för övrigt speciella problem bl.a. med de s.k. paragrafbåtarna, men då dessa frågor faller utom ramen för denna interpellation ämnar jag ej ta upp dem här och nu. Jag får kanske anledning återkomma till de frågorna vid ett annat tillfälle, om man inte snart kan åstadkomma för svenska rederier tillfredsställande justeringar av bestämmelserna om lastkapacitet o. d. I interpellationssvaret framhåller statsrådet ”att sjöarbetstidslagen uttryckligen endast omfattar anställd personal och således inte gäller ombordarbetande som samtidigt är fartygets ägare. Inte heller torde kollektivavtal gälla för den ombordarbetande ägaren.” Dessa konstateranden kan synas självklara, men jag är tacksam för att man på detta sätt får rättsläget klarlagt. Bakgrunden till min fråga är att Rederiföreningen för mindre fartyg förgäves sökt få tillämpa tvåvaktssystemet ombord på sina båtar för att på detta sätt förbättra fartygsbefälets — alltså huvudsakligen lika med ägarnas — tjänstgöringsförhållanden. I en förhandling den 13 december 1972 medgavs från Fartygsbefälsföreningens sida ”att man skulle behandla framställningar om befälsminskning lika, oavsett om befälet var delägare eller inte”. Vid nya förhandlingar den 10 juli 1973 noteras i 2 §: ”Sveriges Fartygsbefälsförening framför att man överhuvudtaget icke önskar sluta kollektivavtal innebärande minskning av fartygsbefäl. Sådant ärende bör behandlas genom ansökan hos Sjöfartsverket.” Sjöfartsverket har emellertid hitintills — under hänvisning till att ifrågavarande kollektivavtal ej har kunnat träffas — vägrat tillämpning av tvåvaktssystem ombord på här aktuella mindre fartyg. Vid bedömningen av dessa frågor måste sjöfartsverket givetvis lägga stor vikt vid sjösäkerhetskravet, men rimligen borde det inte göra det svårare att tillämpa tvåvaktssystemet på mindre fartyg med som regel ganska korta resor än på större fartyg med månadslånga resor. När jag skrev min interpellation hade jag den felaktiga uppfattningen att Fartygsbefälsföreningens vägran att träffa avtal berodde på att den saknade medlemmar på dessa mindre båtar. Men som statsrådet mycket riktigt framhåller i interpellationssvaret har föreningen faktiskt medlemmar som tjänstgör ombord på fartyg, som ägs av medlemmar i Rederiföreningen för mindre fartyg. Men ombord på varje enskild båt finns det som regel bara enstaka befäl — ofta som avlösare för tillfälligt ledig ägare, fartygsbefäl — något som sannolikt är huvudskälet för Fartygsbefälsföreningens vägran att träffa avtal. Parterna har dock fastslagit principen att samma tjänstgöringsförhållanden bör gälla för fartygsbefälet oavsett om vederbörande är anställd eller ägare. Vidare har Fartygsbefälsföreningen tydligen ansett att tjänstgöringsförhållandena ombord bör lösas genom framställning hos sjöfartsverket. Och en lösning är angelägen, eftersom tvåvaktssystemet radikalt ökar berört sjöbefäls möjligheter till samvaro med den egna familjen på hemorten genom den ökade tjänstgöringsskyldigheten när man är ombord. Detta är givetvis socialt önskvärt och dessutom rekryteringsfrämjande. Herr talman! Jag har redan tackat för det mycket positiva interpellationssvaret och skulle bara avslutningsvis vilja be om ett litet klarläggande från herr kommunikationsministerns sida. Får jag tolka svaret så att statsrådet anser att sjöfartsverket, med hänsyn till att synnerliga skäl i dessa fall uppenbarligen föreligger, efter ansökan bör kunna medge att tvåvaktssystem får tillämpas för befäl ombord på fartyg tillhörande medlemmar i Rederiföreningen för mindre fartyg?
Herr talman! Det blir helt beroende på förhållandena i det enskilda fallet. I det fall då ett partsförhållande inte föreligger därför att det ombordarbetande befälet är ägare till fartyget kan ju — därom behöver vi inte tvista — kollektivavtal inte träffas. I stället anser herr Torwald, som han säger i interpellationen, att Kungl. Maj:t med tillämpning av 2 § fjärde stycket andra punkten sjöarbetstidslagen skall medge motsvarande avvikelse från lagen. Det skulle då kunna få betydelse för minimibesättningens antal. Jag har sagt i mitt svar att sjöarbetstidslagen inte är tillämplig på dessa ombordarbetande fartygsägare och följaktligen inte heller den åberopade föreskriften. Jag kan vidare nämna att regeln enligt lagens förarbeten avser en speciell situation, nämligen den då det föreligger skäl att i stället för sjöarbetstidslagen tillämpa allmänna arbetstidslagen på chefstjänst. Den möjligheten skall användas i särskilda fall när förhållandena på arbetsplatsen mera överensstämmer med dem i land, t.ex. på vissa av vägverkets färjor. Även om sjöarbetstidslagen och kollektivavtal om arbetstid i princip inte är tillämpliga på ombordarbetande fartygsägare har arbetstidsuttagets storlek från säkerhetssynpunkt samma innebörd för den kategorin som för andra sjömän. När det gäller att tillämpa bemanningsreglerna torde alltså enligt min bedömning den principiella utgångspunkten vara densamma. Det torde därför inte föreligga någon risk, såvitt jag förstår, för att man av formella skäl skulle få en olikartad behandling, som skulle vara olämplig med hänsyn till den betydelse som bemanningsreglernas utformning har från rekryteringsoch konkurrenssynpunkt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta klarläggande. Jag är efter vad statsrådet har sagt medveten om att man inte direkt kan tillämpa bestämmelserna i sjöarbetstidslagen — det primära är att man försöker parallellställa tjänstgöringssituationen på fartyg, oavsett om anställda eller ägare är befäl. Jag hoppas att den här debatten skall medverka till att man i framtiden får en likartad bedömning.

beslöts i januari 1974 att man skulle övergå till ett lättare tidningspapper om 49 gram per kvadratmeter mot tidigare 52 gram. I samband med detta räknade man om det tidigare priset från 905 kronor per ton till 960 kronor per ton enligt en princip som innebär samma pris för samma tryckyta. I september 1973 föreskrev regeringen att prishöjningar på bl.a. tidningspapper inte utan tillstånd fick genomföras förrän en månad efter det att anmälan om prishöjningen och skälen för den gjorts till statens prisoch kartellnämnd . Med hänvisning till ökade kostnader för olja och elektricitet aviserade bruken i februari 1974 prishöjningar i storleksordningen 10 procent för tidningspapper och 5—7 procent för journalpapper. På grund av att prisstopp infördes på tidningspapper den 7 mars 1974 kunde någon höjning av priset på tidningspapper inte genomföras. Beträffande journalpapper skedde en prishöjning i form av ett särskilt s.k. energitillägg. Detta papper kostar därefter 1 140 kronor per ton. Prishöjningen sedan årsskiftet uppgår sålunda till 25 procent för tidningspapper och 26 procent för journalpapper. När regeringen beslöt att införa prisstopp på tidningspapper, övervägdes om prisstopp skulle införas också på journalpapper med hänsyn till att båda dessa papperssorter används av jämförbara tidningar och tidskrifter. En rad skäl talade emellertid mot prisstopp på journalpapper. Huvudmotivet för ett prisstopp på tidningspapper var att undvika att kraftiga kostnadsökningar äventyrade vissa dagstidningars existens. Att prisstoppet i första hand hade detta begränsade syfte torde framgå av att tidningarnas prissättning inte utsatts för någon som helst reglering. En dylik användning av prisregleringen ansågs av regeringen kunna försvaras med hänsyn till att principen om samhällets ansvar för dagstidningarnas existensmöjligheter sedan länge fastlagts av statsmakterna. Situationen på journalpappersmarknaden skiljer sig från den på tidningspappersmarknaden genom att av den totala i landet förbrukade journalpappersmängden endast en liten del — ca 10 procent — förbrukas av tidskrifter som ansetts böra stödjas av samhället i någon form — genom momsbefrielse eller det s.k. tidskriftsstödet. Nära 40 procent av journalpapperet används över huvud taget inte för tidskriftseller tidningstryck utan för civiltryck. Redan av detta skäl tedde det sig tveksamt att använda prisstopp som ett led i ett slags presstödspolitik. Därtill kom att ett prisstopp på journalpapper skulle kunna få långt allvarligare verkningar för tidskrifter och andra avnämare än vad som kunde bedömas bli konsekvenserna av höjda papperskostnader.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 För att undgå sysselsättningsstörningar inom den grafiska branschen och direkta utgivningssvårigheter för vissa tidningsorgan hade det varit nödvändigt att införa exportreglering på papper. Av handelspolitiska skäl var detta emellertid inte möjligt. Jag vill tillfoga att såvitt jag förstår är den oro som uppstått på vissa håll inom tidskriftsvärlden inte i första hand framkallad av redan inträffade kostnadsökningar eller förskjutningar i prisrelationerna mellan tidningsoch journalpapper. Oron torde i stället utgå från att man förväntar sig nya, kraftiga prishöjningar vid halvårsskiftet, höjningar som man dessutom torde ha väntat sig enbart på journalpappersområdet. Läget beträffande den framtida prisutvecklingen är följande. I slutet av april ingicks ett nytt avtal för perioden fram till den 31 mars 1975 mellan TU och Tidningsbruken. Enligt detta avtal avstår bruken från att kräva höjningar på tidningspapper före den 1 juli 1974. Därefter höjs papperspriset med 240 kronor till 1 200 kronor per ton. I februari 1975 skall priset så höjas med ytterligare 50 kronor per ton. Prishöjningarna motiveras med höjda kostnader för massaved, cellulosa och energi. Avtalet gäller under förutsättning att de avtalade prishöjningarna inte förhindras av de prisreglerande myndigheterna. Som en konsekvens härav har Tidningsbruken hos regeringen hemställt att prisstoppet på tidningspapper inte förlängs efter utgången av nu löpande sexmånadersperiod för prisstoppets giltighet, dvs. den 20 juni. Genom den överenskommelse som nu träffats mellan säljare och förbrukare av tidningspapper rörande priserna t.o.m. första kvartalet 1975 kvarstår knappast några skäl för att bibehålla prisstoppet på tidningspapper. Prisstoppet har fyllt sin funktion genom att medverka till att hålla tillbaka prishöjningen i Sverige. En jämförelse med prisnivån i andra länder bekräftar detta. Beträffande relationen mellan journalpappersoch tidningspapperspriserna har jag erfarit att Tidningsbruken inte kommer att höja journalpapperspriserna mer än den planerade höjningen på tidningspapper. fr.o.m. den 1 juli i år avskaffas då också det särskilda energitillägget som utgått från mars månad i år. Därmed skulle prisskillnaden mellan journalpapper och tidningspapper jämfört med läget den 1 januari i år minska så att skillnaden andra halvåret i år blir mindre än vad den var i fjol. Det innebär också att priset på journalpapper sedan årsskiftet höjts mindre än priset på tidningspapper, räknat såväl i kronor som procentuellt sett. Jag är emellertid medveten om att tidningar och tidskrifter ändå får vidkännas stigande kostnader. Dessa drabbar fackförbunds-, folkrörelseoch annan ideell press, men också en rad mindre dagstidningar hårt eftersom de ofta har svårt att kompensera sig genom att höja tidningsoch annonspriserna. Inte minst med tanke på den stora betydelse dessa tidningar har för en allsidig och konstruktiv samhällsdebatt är detta ett allvarligt problem som vi har all anledning att uppmärksamma. Denna centrala presspolitiska fråga löser vi emellertid inte genom prisreglering. Regeringen har under lång tid ägnat dessa frågor uppmärksamhet. Sålunda har en rad åtgärder vidtagits för att stärka vissa tidningars och tidskrifters ekonomiska situation. Frågan om den framtida presspolitiken övervägs för närvarande inom 1972 års pressutredning. Jag utgår från att utredningen i enlighet med sina direktiv ägnar erforderlig uppmärksamhet åt den fackliga och ideella pressens ekonomiska förhållanden. Jag vill understryka att regeringen även fortsättningsvis kommer att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet. Prishöjningar inom det här området kommer liksom tidigare att kräva särskild förhandsanmälan till SPK. Skulle det därvid framgå att prishöjningar utöver de nu avtalade planeras är regeringen beredd att ånyo införa prisstopp.

Herr talman! Jag ber först att få beklaga om herr Werner i Tyresö inte fick mitt svar på interpellationen förrän i dag på morgonen. De arrangemang som hade vidtagits avsåg att garantera att svaret var i herr Werners händer klockan 15.00 på söndagen. Men tydligen hade någonting gått på tok, och vi skall undersöka anledningen härtill. Men detta är nästan den enda punkt där jag vill låta min stämma präglas av sympati i meningsutbytet med herr Werner, därför att det finns något allmänt oresonligt i herr Werners inställning i så måtto att han tydligen inte alls är intresserad av ett meningsutbyte i sak. Det börjar nämligen med den här frågan som jag tycker är grundläggande: Skall vi använda prisstoppet som ett led i presstödspolitiken, för att stödja tidningar, hjälpa dem i deras ekonomiska läge? Prisstoppet är — det framgår av lagstiftningen och dess förarbeten — avsett att skydda konsumenterna. Vi har inte infört något prisstopp på dagstidningar eller på tidskrifter. I dagarna innehåller tidningarna besked om att tidningspriserna höjs med ungefär 20 procent. Det är alldeles uppenbart att ett prisstopp på tidningar skulle skapa en helt annan inställning från pressens sida till prisstoppet som instrument i politiken.

Det har jag försökt redogöra för. Det intresserar emellertid inte alls herr Werner, vilka nu skälen härför kan ha varit. Han säger bara att det är orimligt att handelspolitiska skäl skall få regeringen att avstå från att förhindra vad herr Werner anser vara orimliga prisstegringar. Ja, men är det inte då först nödvändigt att undersöka, herr Werner, vilka dessa handelspolitiska skäl är, vilken tyngd de har och vilken betydelse de har för svensk exportindustri i dag och i framtiden? Vi skall inte så benhårt slå vakt om våra nationella intressen att vi t.o.m. stoppar leveranser till utlandet. Det räcker alltså inte med att vi ser till att priserna i Sverige ligger väsentligt under vad våra utländska kunder får betala — vi skulle dessutom i ett läge när det verkligen är ont om papper ingripa med fysiska regleringar. Nu är det lyckligtvis inte herr Werner som har ansvaret för handelspolitiken, men eftersom jag råkar ha det, kan jag tala om för herr Werner att man inte gör så, om man vill ha landets internationella ekonomiska relationer bevarade. Det har länge varit kommunisternas politik att försöka isolera Sverige handelspolitiskt och ekonomiskt, och därför förstår jag — i meningen begriper — att herr Werner inte alls är intresserad av bakgrunden till att man inte kan ta hänsyn enbart till ett enda motiv i denna politik. Med det anförda tror jag att jag har besvarat den fråga som herr Werner ställde om exportregleringen. Jag har inget som helst minne av att de representanter för folkrörelsepressen som uppvaktade mig ställde några krav på att en exportreglering på journalpapper skulle införas. Vidare säger herr Werner att han visserligen finner någon tröst i att det blir en begränsning av prishöjningarna på journalpapper men att vi inte vet vilka priser som kommer att tas ut. Ja, jag uttryckte mig kanske inte tydligt nog i interpellationssvaret, men vad jag redovisade var en utfästelse från de pappersbruk som framställer journalpapper att inte höja priset mer än jag angav i svaret. Det är en utfästelse som jag utgår från att de företagen kommer att hålla. Dessutom beklagar herr Werner folkrörelsernas prekära läge. Jag vill faktiskt påstå att det parti som herr Werner tillhör bidragit mera till att göra det läget prekärt än vad pappersbruken har åstadkommit. Den sortens svansviftningar här i kammaren, herr Werner, förtar alltså inte den dåliga smak som ert partis agerande i andra sammanhang har lämnat. Slutligen, herr talman, råder det när det gäller frågan om den framtida prispolitiken ju ett distinkt samband mellan priset på tidningspapper och priset på journalpapper. Det är papper med olika kvalitet men med i stort sett samma användningsområde. Det är alltså fråga om tryckpapper. När jag säger att jag är beredd att införa prisstopp på tidningspapper betyder det pristopp på tidningspapper som sådant, men det kommer att ha sina ofrånkomliga konsekvenser på prisbildningen också i vad gäller journalpapper. Det sambandet har framgått av den uppgörelse som jag nu nått med pappersbruken när det gäller prisbildningen på journalpapper i framtiden.

Herr talman! Som ett bevis på sin resonliga hållning i debatten säger herr Werner i Tyresö, att jag är helt obekymrad om den folkrörelseägda pressens ekonomiska läge och inte delar hans djupa oro. Men varför, herr Werner, ägnar jag då ett gott stycke av mitt relativt korta interpellations svar åt att beskriva min oro över den här pressens ekonomiska läge? Jag har försökt göra klart — och det tror jag uppriktigt sagt att även företrädarna för pressen, i motsats till herr Werner, inser — att ett prisstopp inte kan vara någon lösning på de ekonomiska problemen vare sig för dagstidningarna eller för den fackliga och ideella pressen. Möjligen kan det för en kort tid skjuta problemen framåt, men det kan inte lösa dem. Det är därför som jag hänvisar till den enda väg som är möjlig att gå, om man vill hitta en lösning på problemen, nämligen att fullfölja det arbete som 1972 års pressutredning har inlett.

Hur går det ihop? Vem bär ansvaret för den politiken? Ja, det är naturligtvis de myndigheter som har haft ansvaret för prisövervakning och priskontroll samt diskussioner och förhandlingar med pappersbruken. Men det herr Werner inte förstår — och jag skall, herr talman, inte ta upp tiden med att försöka få honom att inse det, för det kommer han aldrig att göra — är att detta inte kan drivas hur långt som helst. Vi har förpliktelser och ansvar mot kunder och företag som har köpt vårt papper i många årtionden — och i lågoch högkonjunktur. Det är sysselsättningen och inkomsterna i de företagen och i våra inhemska företag det faktiskt gäller på sikt. Jag delar herr Werners uppfattning att de vinster pappersbruken nu redovisar är orimligt stora. Men lösningen på det problemet ligger inte i att försvåra handeln med omvärlden, för det skapar problem för framtiden som de anställda i den här branschen får bära bördan av. Detta gör, herr talman, att när vi skall gå ut, som jag hoppas, så snart som möjligt med insatser som skall förbättra den ekonomiska situationen för den här delen av tidningsvärlden, så måste vi göra det med åtgärder som har utsikt att bli bestående och som kan leda till varaktiga förbättringar. Jag tillhör dem i denna kammare som tror på att prisreglering och prisstopp är användbara och kan leda till gynnsamma effekter, men jag är mer än många andra, tror jag, medveten om att det måste vara relativt kortsiktiga insatser. I annat fall löper man risken att effekten av åtgärderna blir motsatsen till vad man vill uppnå.

Herr talman! Jag kan förstå att det bereder herr Werner i Tyresö en viss tillfredsställelse att frossa i citat från ledare i tidskrifter som står socialdemokratin nära, och jag unnar honom det. Men när herr Werner försöker — även om det tydligen kostar på litet för honom — att framställa sig som den ende som just nu slåss för den här pressens ekonomiska framtid och oberoende, tror jag inte att han kommer att få lika många citat att frossa i för framtiden. Även inom den här delen av tidningsvärlden förstår man ju att skall man ha ett samhällsstöd som är värt namnet måste det bygga på någonting annat än en priskontroll, en exportreglering och kanske i sista hand leveranstvång när det gäller tidningspapper. Herr Werner kan alltså inte komma ifrån saken genom att försöka framstå som den som företräder det fria ordet och dess intresse. Det gör vi nog alla i denna kammare. Nej, frågan gäller någonting mycket mera reellt och praktiskt, nämligen vilka metoder och vilka lösningar man kan hitta för att garantera att den här friheten består. Jag har sagt att de lösningar vi på kort sikt kan åstadkomma har varit av det slag jag här redovisat. Däri har bl.a. ingått att vi, trots den brist på papper som nu råder i hela världen, kan hålla lägre priser här än praktiskt taget någon annanstans. Vi kan garantera fortsatta leveranser de närmaste tio, elva månaderna. Det är också mer än tidningsföretag i de flesta andra länder kan räkna med. Detta har vi åstadkommit, herr Werner, och det är verkligen inte Er förtjänst. Därför uppfattar jag det som en liten lumpenhet att framställa saken så, att det enda jag kan säga är att vi följer utvecklingen med uppmärksamhet.

Den kommunala självstyrelsen är en av grundvalarna för vårt demokratiska styrelseskick. Det bärande motivet för den nu praktiskt taget helt genomförda kommunindelningsreformen har därför varit att skapa förutsättningar för en stark kommunal självstyrelse även i framtiden. Därigenom har kommunerna kunnat ta ansvar för betydelsefulla samhällsuppgifter samtidigt som former skapats för ett starkt medborgarinflytande. En successiv anpassning av den kommunala indelningen med hänsyn till förändrade förhållanden i samhället har haft ett starkt stöd av kommunernas egna organisationer. Det är naturligt eftersom kommunalmännen tidigt insåg att det främsta hotet mot den kommunala självstyrelsen skulle vara befolkningsmässigt och ekonomiskt svaga kommuner utan möjligheter att tillgodose medborgarnas behov av fullgod samhällsservice. De ökade kraven på kommunala insatser hade nämligen lett till att många landskommuner hade betydande svårigheter att själva klara sina uppgifter. Allt fler kommuner hade tvingats att avstå en del av sin beslutanderätt. År 1960 fanns t.ex. 247 kommunalförbund. Detta innebar för berörda kommuner att förvaltningen blev tungrodd och att en stor del av ekonomin undandrogs den reguljära budgetbehandlingen. Vid samma tidpunkt uppgick antalet civilrättsliga avtal mellan kommuner till 753. Avtalen hade den nackdelen att den ”gästande” kommunen inte fick något direkt inflytande över den verksamhet som samverkan gällde. Från kommunal självstyrelsesynpunkt utgjorde dessa förhållanden starka argument för en ändrad kommunal indelning. När kommunindelningsreformen beslöts år 1962 stod statsmakterna i själva verket i en valsituation. Alternativet till reformen hade varit att lyfta av kommunerna uppgifter och låta regionala eller centrala organ få ansvaret för dessa. Det skulle ha inneburit ett fjärmande från medborgarna av beslutanderätten i angelägenheter av så direkt intresse som t.ex. frågor inom skolans område. Statsmakterna valde i stället att reformera den kommunala indelningen för att därigenom även i framtiden kunna behålla ansvaret för betydelsefulla samhällsuppgifter på den lokala nivån. Till skillnad från 1952 års kommunindelningsreform, som i huvudsak endast berörde landskommunerna, byggde 1962 års reformbeslut på principen att varje kommun skulle omfatta tätort och kringliggande landsbygd, som med hänsyn till näringsliv, bosättning, kommunikationer och service samt människornas kontaktinriktning i övrigt bildade en sammanhållen region. Den kommunstruktur som tillkommit genom kommunindelningsreformen utgör enligt min mening en garanti för att medborgarna även i framtiden kan ta ansvaret för viktiga samhällsfrågor genom kommunala beslut. Kommuner har skapats med goda möjligheter att aktivt medverka i regionalpolitiken och med större kraft än tidigare hävda medborgarnas krav och intressen. Jag vill i detta sammanhang också gärna framhålla, att min egen erfarenhet från den kommunala verksamheten har övertygat mig om att den nu genomförda kommunindelningen är mycket fördelaktig om man verkligen går in för att ta till vara de möjligheter, som de nya kommunerna erbjuder. Regeringen har tidigare vid ett flertal tillfällen deklarerat att någon ny kommunindelningsreform inte är aktuell under den tid som kan överblickas. Bättre fungerande kommuner skapas inte genom att lägga samman redan väl fungerande näringsgeografiska enheter. Det finns sålunda starka skäl att inte aktualisera nya indelningsändringar. Jag är också övertygad om att det bästa stödet för de nya kommunerna är att ge dem arbetsro. Då målet om funktionsdugliga kommuner uppnåtts finns självfallet inte motiv för att riva upp den genomförda kommunindelningsreformen. Mindre justeringar i den kommunala indelningen är dock tänkbara. Med stöd av 1919 års lag om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning kommer det alltid att finnas möjligheter att pröva ändringar i den kommunala indelningen. Ärenden om indelningsändringar som initieras lokalt eller regionalt kommer att prövas i vanlig ordning. Därvid kommer den lokala opinionen och de berörda kommunernas önskemål att utgöra en viktig del av beslutsunderlaget. Det måste emellertid föreligga starka skäl för att ändringar i kommunindelningen skall beslutas. Samhällets snabba förändring och den offentliga sektorns expansion medför behov av ett fortlöpande samspel mellan statlig och kommunal verksamhet. Då det övergripande ansvaret för samhällsutvecklingen åvilar statsmakterna är det naturligt att staten ges möjlighet att påverka den kommunala verksamheten i stort. För detta talar också önskemålet att medborgarna inom vissa områden måste garanteras likvärdig samhällsservice i olika typer av kommuner. Från kommunala självstyrelseoch förvaltningssynpunkter är det dock väsentligt att rollfördelningen utformas på ett sådant sätt att kommunerna lämnas en betydande handlingsfrihet. Förutsättningarna för en utveckling i denna riktning har avsevärt förbättrats genom kommunindel ningsreformen. I takt med den starka expansionen av den kommunala verksamheten har kommunernas förvaltningsorganisation byggts ut med ökad tillgång till kvalificerad sakkunskap på olika områden. Mot denna bakgrund pågår inom kommundepartementet i samråd med övriga departement en översyn av statens tillsynsoch kontrollfunktioner i syfte att mönstra ut onödiga detaljföreskrifter som kan försvåra den kommunala verksamheten. I direktiven för olika statliga kommittéer har vidare uttalats att ett ökat kommunalt ansvarstagande för olika samhällsuppgifter med minskad statlig detaljkontroll skall eftersträvas. Detta gäller exempelvis för länsberedningen som bl.a. har till uppgift att pröva frågan om uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. En väl utvecklad kommunal självstyrelse förutsätter en anpassning av formerna för ett vidgat och fördjupat medborgerligt engagemang. Sedan år 1970 arbetar en parlamentarisk utredning med de viktiga frågorna om den kommunala demokratin. Inför utredningsarbetet har de politiska partierna varit överens om ett par väsentliga utgångspunkter. Den ena är att en fördjupad kommunal demokrati i första hand måste bygga på de politiska partierna. Utredningens förslag skall därför syfta till att skapa bättre förutsättningar för det representativa systemet att fungera. Den andra utgångspunkten, som partierna också varit överens om, är att kommunerna i möjligaste mån bör ges frihet att själva bestämma formerna för sin verksamhet. Det är glädjande att formerna för den kommunala demokratin under senare år har debatterats så livligt. Det rör sig här om svåra och samtidigt så väsentliga frågor att alla goda uppslag bör prövas seriöst. När det gäller åtgärder för en bättre lokal förankring av den kommunala självstyrelsen har det i debatten pekats på många olika tänkbara vägar. En åtgärd är att förbättra arbetsmöjligheterna för de politiska partiernas och folkrörelseorganisationernas lokala föreningar. Andra uppslag som diskuteras är att inrätta lokala distriktsnämnder även inom andra sektorer än den sociala. Det kan också bli fråga om att ha lokala kontaktmän samt bilda lokala informationskommittéer med uppgift att ta initiativ och samordna informationsfrågor med anknytning till olika delar av kommunen. Frågan om inrättande av övergripande kommundelsorgan, s.k. kommundelsråd, har diskuterats i olika sammanhang, och i ett antal kommuner har man inom ramen för gällande lagstiftning inrättat sådana organ. Diskussionen har givit vid handen att man kan tänka sig flera olika alternativ med avseende på kommundelsrådens befogenheter och sättet att utse dem. För egen del tycker jag att den diskussion som förs i flera kommuner om inrättandet av lokala nämnder för olika kommunala institutioner och anläggningar är intressant. Syftet med en sådan organisation skulle vara att ge ett stort antal människor ett direkt inflytande över en praktiskt betonad del av den kommunala verksamheten och därmed också bredda deras erfarenheter av kommunalpolitik. Ett antal kommuner kommer nu att bedriva försöksverksamhet kring denna typ av lokal förankring av de kommunala frågorna. Utredningen om den kommunala demokratin kommer i sitt arbete att nära följa dessa försök. I den allmänna debatten har sålunda förekommit en lång rad olika förslag i syfte att förstärka den kommunala demokratin. Jag ser positivt på alla seriösa uppslag. Det finns skäl att varna för tron att här skulle finnas några enkla lösningar, som i ett slag skulle kunna klara den kommunala demokratins problem. Jag tror att det är värdefullt om man i kommunerna prövar sig fram efter olika vägar för att bredda medborgarnas inflytande över den kommunala verksamheten. Frågan om att inrätta lokala kommunala organ kan inte ses isolerad. Den hänger nära samman med andra demokratifrågor. Jag anser dessa så betydelsefulla att de måste övervägas noggrant. Definitiva ställningstaganden bör därför anstå tills utredningen om den kommunala demokratin behandlat dessa frågor och tagit fram underlag för en samlad bedömning. Enligt vad jag erfarit kommer utredningen att redovisa huvuddelen av sitt uppdrag redan nästa vår. Enligt min mening skulle det också vara värdefullt att, innan slutlig ställning tas till åtgärder för att förstärka den kommunala demokratin, avvakta närmare erfarenheter av pågående försöksverksamhet i olika kommuner. Jag räknar under alla förhållanden med att förslag till eventuella lagstiftningsåtgärder med anledning av arbetet inom utredningen om den kommunala demokratin skall kunna föreläggas riksdagen i god tid före 1976 års kommunalval. Mot den bakgrunden ser jag ingen anledning till ett initiativ från min sida i syfte att påskynda arbetet inom utredningen.